Fru talman! Nikos Papadopoulos har frågat mig om jag avser att ta några initiativ dels när det gäller frågan om hantering av fördelning av föreningsbidrag till en kulturförening, dels för att tydliggöra regeringens syn på yttrandefriheten för kulturföreningar. Jag vill börja med att framhålla att partipolitiska uppfattningar enligt min mening saknar betydelse vid fördelning av bidrag till kulturföreningar. När det gäller fördelning av föreningsbidrag till en kulturförening är det i första hand en fråga för den fördelande instansen - exempelvis en kommun eller en myndighet - att göra nödvändiga bedömningar och prioriteringar. Vid fördelningen ska givetvis gällande regelverk beaktas, inklusive de särskilda riktlinjer som kan finnas för det aktuella bidraget. Detta gäller i fråga om såväl kulturföreningar som andra bidragsmottagare. Jag är inte beredd att ytterligare reglera hanteringen av bidragen. Yttrandefriheten är av central betydelse i vårt samhälle. En mångfald röster och en fri debatt är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati och en fri åsiktsbildning. Det är en viktig uppgift - inte minst för kulturpolitiken - att värna denna frihet. Bestämmelser om yttrandefriheten finns i regeringsformen och, när det gäller massmedier, i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa regler ger ett tydligt och starkt skydd. Detta skydd gäller på kulturområdet likaväl som på andra områden i vårt samhälle. Det finns mot denna bakgrund enligt min bedömning inte något behov av att ta några initiativ för att särskilt tydliggöra regeringens syn på yttrandefriheten för kulturföreningar.

Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret på min interpellation. Det gläder mig att kulturministern tycker att partipolitiska uppfattningar inte ska få avgöra fördelningen av bidrag till kulturföreningar. Det som min interpellation handlar om och som har gjort mig och många andra upprörda är hur kulturföreningen Södra Fot i min stadsdel, Skarpnäck, i södra Stockholm behandlades för ett par månader sedan. Kulturministens moderata partikollega, som är ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, stoppade då en ansökan om kulturbidrag till kulturföreningen för att han inte tyckte om en temakväll föreningen hade för sex månader sedan - i september 2006. Den 21 januari 2007 stod det så här i sammandragsprotokollet från stadsdelsnämnden: Föreningen Södra Fot använder delar av skattemedel till att bedriva partipolitisk propaganda riktad mot alliansen. Alliansen är därför enig om att föreningen Södra Fot under 2007 inte ska erhålla medel från stadsdelsnämnden. Det som upprörde alliansen så mycket var en aktivitet kallad Allsång mot alliansen som hölls den 1 september 2006. Jag var inte där under temakvällen, men jag har hört att det spelades en del musik av vänsterinriktade kompositörer - Afzelius och Mikael Wiehe. Kanske spelades även musik av Mikis Theodorakis som tillhör mitt gamla hemlands kompositörer. Theodorakis stod förvisso till vänster, och han satt även i fängelse i Grekland för detta under juntatiden under 70-talet. Men det här är populär musik som också spelades i de borgerliga salongerna. Det vore chockerande om föreningsbidraget i Sverige skulle användas för att bedriva politisk censur. Södra Fot är en politiskt obunden och demokratisk förening som i flera år har bedrivit och bedriver en mängd uppskattade kulturaktiviteter - öppna för alla som vill delta. Fru talman! Händelsen i Skarpnäck har skapat oro i kulturlivet och i teatergrupper, för om det är så att den borgerliga regeringen står bakom en kultursyn som innebär att vi får snävare gränser för yttrandefriheten blir det problem med demokratin också i vårt land. Kulturministern säger i sitt svar på min interpellation att våra grundlagar ger ett starkt och tydligt skydd. Det är klart att jag förstår och tycker att det är bra att kulturministern står bakom våra grundlagar. En minister som inte stöder våra grundlagar hade ju varit en sensation! Jag är oroad av det som den moderata ordföranden har gjort i Skarpnäck. Jag skulle gärna vilja höra ett starkt och tydligt avståndstagande från ministern.
Fru talman! Jag håller med om att det skulle vara en sensation om jag skulle ta avstånd från våra grundlagar. Det avser jag inte att göra. Nikos Papadopoulos var inte där under kvällen. Det var inte jag heller. Jag vet inte mycket mer än att jag har fångat upp i tidningarna att det här blev en fråga för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Jag har inga intentioner och egentligen ingen möjlighet att lägga mig i hur man i enskilda kommuner fördelar sina bidrag. Det får bli en debatt som man för inom kommunen, och det utgår jag från att man har gjort. Jag kan inte riktigt se att vi skulle ägna oss åt någon form av politisk censur. Det var ju inte fråga om att föreningen inte skulle få framföra sina åsikter. Däremot har jag någonstans uppfattat att föreningen Södra Fot hade fått ett treårigt uppdrag för en verksamhet vid en skola i Skarpnäcksområdet. Det var alltså tidsbegränsat. I vad mån det fanns några löften om att föreningen också skulle kunna få förlängd verksamhet eller förlängt bidrag vet jag ingenting om. Det här är en fråga som jag egentligen inte avser att agera i.
Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för förtydligandet. Men jag är fortfarande inte helt nöjd med det du svarar. Vi kan inte bortse från händelsen i Skarpnäck. Det är en händelse som inte gagnar yttrandefriheten och demokratin. Det är ett allvarligt tecken som visar att en politisk ledning i en kommun tydligt uppvisar en så omogen demokratisk inställning. Vad blir nästa steg i tystnadens strategi? Och som Ingemar Göransson skriver: Hur kommer det att bli när PRO kritiserar kommunledningen för utförsäljning av allmännyttan? Ska pensionärerna förlora eventuella kommunala bidrag då, eller ska de lämna in ett tystnads och lydnadslöfte för framtiden? Hur blir det när de lokala idrottsföreningarna kritiserar sin moderata kommunledning för höga planytor? Blir de av med sina kommunala verksamhetsbidrag till ungdomsverksamhet till dess att de lovar att inte ifrågasätta visdomen i Moderaternas tystnadskrav? Vi kan fortsätta med att tala om momspengar som drogs in, med bibliotek och så vidare. Listan kan bli lång. Men om vi får fler Billy Östh blir risken för demokratin och yttrandefriheten stor. Därför skulle det vara bra om vi kan få veta hur kulturministern ställer sig till det som har hänt i Skarpnäck.
Fru talman! Jag kan inte lämna något mycket längre eller mer uttömmande svar än jag redan har gjort. Partipolitiska uppfattningar saknar betydelse när det gäller bidragsfördelningen. Jag är fullkomligt övertygad om att man inom Stockholms kommunfullmäktige är fullt kapabel att föra den diskussionen, och det utgår jag från att man också har gjort. Men jag kan inte härifrån ta ställning till om man har gjort fel eller rätt. Vi var inte med under den här omdiskuterade kvällen. Jag kan inte Södra Fots verksamhet. Jag har inte fört någon diskussion med Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Det hade ju också varit lite konstigt. Det är självklart att yttrandefrihet ska gälla. Men jag avser inte att agera just i det här fallet. Det får i så fall oppositionen och andra göra i kommunfullmäktige i Stockholm.
Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för en bra debatt. Jag tycker att den har varit klargörande för var vi står, och jag tror inte att vi kommer mycket längre i dag. Vi tycks i alla fall vara överens om att kulturen och den fria debatten är viktiga, och det är ju en bra början. Men jag hade önskat att kulturministern ännu tydligare hade markerat sin tro på yttrandefriheten och mångfalden i kulturlivet. Jag kan bara hoppas att vi i framtiden ska slippa den sortens övertramp som har drabbat kulturföreningen Södra Fot i Skarpnäck.
Fru talman! Jag är beredd att dö för yttrandefriheten - det är jag faktiskt. Den finns ju fortfarande kvar. Men i vad mån man i Stockholms stad, det vill säga i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, väljer att inte ge kommunala bidrag till en speciell förening kan jag faktiskt inte ha några synpunkter på. Inte desto mindre är jag snudd på beredd att lägga mig i graven för att försvara yttrandefriheten.